Fru talman! Jag vill säga till herr Nordgren att jag är personligen mycket intresserad av varje konstruktivt förslag på hur man skall kunna garantera en 80-procentig marknadstäckning för ett inlandsbaserat raffinaderi med en fri oljehandel. Jag är alltså tacksam för varje förslag både från herr Nordgren och från herr Boo.
Fru talman! Jag ställde under april månad 1971 en enkel fråga till Torsdagen den industriministern beträffande utredningen Olja i rör, närmast med tanke 9 mars 1972 på ett inlandsraffinaderi lokaliserat till södra Dalarna. I det svar industriministern då gav hänvisade han till att undersökningar skulle ske Oljeoch år ivå söka alla de möjligheter som kunde vara intressanta i sammanhanget. Jag i Norrland och i förmodar därför att det kommer att ske fortsatta undersökningar i Kopparbergs län, m.m. utredningen och i departementet.

Fru talman! Observera, herr Boo, att i statsverkspropositionen sägs att man skall göra ytterligare överväganden inom industridepartementet. Det gäller samhällsekonomiska överväganden där man värderar sysselsättning, miljö och sådant. Dessa saker har jag inte lagt synpunkter på här. Inte heller utredningen har, som sagt, haft att göra sådana bedömningar.

Fru talman! Bristen på en klart utstakad målsättning för svensk turism utgör en starkt hämmande faktor för turismens utveckling inom landet. Detta är grundtemat i vår turistmotion till årets riksdag. Men det finns ett förhållande som gör att många människor börjar misströsta om att turismen i vårt land över huvud taget kommer att få någon betydelse vare sig för näringens utövare eller för vårt folk i dess helhet, detta på grund av den enligt vårt sätt att se svårförståeliga passivitet i turistfrågan som regeringen visar. I den mån som de socialdemokratiska representanterna i utskottet är talesmän för regeringen utgör utskottsskrivningen ett slående bevis för just detta förhållande. Utskottet förbigår nämligen helt de frågeställningar vi aktualiserat i vår motion. Man ägnar sin skrivning praktiskt taget uteslutande åt den sittande turistutredningen och avstår från att gå in på sådana frågor som turismens organisation på riksplanet, på länsplanet och på det lokala planet.

Det pågår å ena sidan en statlig utredning som skall beta av vissa områden inom turismen, väsentligen gällande lokalisering och utformning av turistanläggningar samt frågor gällande det statliga lokaliseringsstödet till turistnäringen. Det sägs också i utskottets skrivning att kommittén skall överväga, om den nuvarande marknadsföringen av områden och anläggningar är effektivt upplagd och att den i annat fall skall lägga fram förslag till erforderliga förbättringar. Å andra sidan har vi det initiativ som tagits av Svenska kommunförbundet, som beslutat att gå ut med en rekommendation vilken innehåller en principskiss till en regional organisation för turismen. I detta sammanhang sägs också att de regionala turistorganens uppgift är att marknadsföra turistområdet genom broschyrer, annonser, information till resebyråer etc. I Kommunförbundets PM sägs följande: ”Marknadsföringen måste utformas både med beaktande av den stora mängden säljande och informerande budskap som möter den enskilde och svårigheten att nå ut med informationer. Undersökningar av resultaten av säljaktioner på resebyråer visar, att dessa årligen mottar ca 3 000 reklamalster, exklusive tidtabeller, pressmeddelanden o. d. 70 procent av dessa produkter packas aldrig upp och når alltså aldrig besökaren på resebyrån. Orsaken till detta är förutom tidsbrist svårigheten att skilja de olika trycksakerna från varandra, bristen på konkreta säljobjekt eller praktisk information om hur bokning av en resa skall ske.” Det måste vara uppenbart för alla att här fordras en samordning, inte bara på det regionala planet utan också för landet i dess helhet. Och utan ett statligt engagemang går det inte att åstadkomma en samordning. Tag en så enkel sak som bokningen av ledig turistkapacitet. Här är den enskilde turisten hänvisad att ta direktkontakt med det område han vill besöka eller också leta sig fram mellan olika mindre bokningsenheter på skilda håll i landet. Det är självklart att så här kan vi inte ha det, om vi vill något med vår turistnäring. Samtidigt är det klart att genomförandet av det förslag som Kommunförbundet fört fram inte löser turistproblematiken inom landet. Men det är lika uppenbart, anser jag, att nuvarande turistutrednings arbete inte heller löser problemen. Och avsaknaden av samordning mellan de här åtgärderna och utredningens arbete kommer uppenbarligen turismen och turistverksamheten i dess helhet att få lida av. Det vi vill med vår motion är alltså att utredningen som nu arbetar skall få möjlighet att ta litet större grepp på frågorna, att en samordning kommer till stånd och att denna möjliggörs genom en breddning av utredningen till att omfatta företrädare för Kommunförbundet, turistorganisationerna och turistnäringen. Den nuvarande utredningsverksamheten kommer annars inte att kunna lösa de vitala frågorna om turismens samlade organisation för landet och inte heller frågorna om statens medverkan och var den kommer in. Vi kommer fortfarande att ha kvar den splittring vi i dag har av turistfrågorna inom sex sju statsdepartement och på flera olika ämbetsverk. Vi kommer fortfarande att sakna en samlad bedömning i fråga om forskning, utredning, rådgivning, utbildning och även i fråga om fysisk riksplanering för turismen. Det uppenbara ointresset från regeringens sida att lösa de här problemen och ge turismen en målsättning har gjort att Sverige i jämförelse med våra nordiska grannländer halkat efter betydligt. Vi kommer även i fortsättningen att få ha kvar en splittrad bild i fråga om marknadsföringen av Sverige som turistland. Några förbättringar av transportmöjligheterna, både när det gäller charterresor och när det gäller att utnyttja överkapacitet, kommer vi inte heller att få. Den nejsägarattityd som utskottets majoritet här har gjort sig till tolk för kommer av många att upplevas som en stor besvikelse. Nu är ju det här inte i första hand en fråga om ekonomiskt engagemang utan om praktiska organisationsgrepp. Varför skjuter man turistfrågorna ifrån sig? Som jag ser det är man likgiltig för att en ström av pengar rinner vårt land förbi utan att vi gör någonting för att hindra den strömmen. Det finns de som säger att turistsäsongen är så kort att det inte är någon mening att satsa på den. Det är, tycker jag, den obotfärdiges förhinder, som det alltid finns så många av. Det måste vara något fel, när man arbetar för längre fritid åt människorna men samtidigt motsätter sig varje förslag som syftar till att ge människorna bättre möjligheter att tillvarata sin fritid på ett meningsfullt sätt. Fru talman! Den tid som jag hade noterat mig för är redan gången. Jag vill bara till sist säga att även om den votering som vi skall göra i denna fråga skulle ge flertal för reservanternas förslag, skulle den segern ändå vara relativ. Om flertalet vid voteringen går på utskottets förslag, kommer den utskottssegern ändå av många att uppfattas som ett betydande nederlag. Jag ber ändå att få yrka bifall till reservationen till näringsutskottets betänkande nr 10.

Fru talman! I den reservation som är fogad till utskottets betänkande under punkten om anslag till Svenska turisttrafikförbundet begär reservanterna, vilket också herr Ekinge anförde, vidgade direktiv för och en breddning av den utredning som behandlar dessa frågor. Den utredning som här åsyftas är sakkunniga för planering av turistanläggningar och friluftsområden m.m., där herr Arne Pettersson i Malmö sitter som ord förande. Utskottsmajoritetens ställningstagande till frågan är betingad av att det i detta hus råder den praxis, vilket väl också är riktigt, att man inte under pågående utredning förändrar utredningen innan den slutfört sitt uppdrag. Dessutom sammanfaller direktiven för herr Arne Petterssons utredning med de arbetsområden som tagits upp i den motion som ligger till grund för reservationen. Utredningen avser att slutföra sitt uppdrag redan under innevarande år, som också herr Ekinge sade i sitt anförande, varför något skäl att tillstyrka reservationen inte finns. Bedöma utredningen får man göra efter det att den lagt fram sitt slutbetänkande. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag blev något förvånad på en punkt — att man inte skulle kunna förändra en utredning innan den slutfört sitt uppdrag. Vad vi i motionen begärt är ju, som jag också framhöll, att man skulle bereda utredningen möjlighet så att den skall kunna ta ett vidare grepp på dessa frågor än vad den för närvarande har möjlighet till, både med hänsyn till de direktiv den har och med hänsyn till utredningens sammansättning. Det är uppenbart att några kontakter mellan det arbete som nu sker inom Kommunförbundets och Landstingsförbundets ram samt utredningens verksamhet inte finns. Det finns inga uppbyggda kanaler. Vi har ansett det angeläget att riksdagen skulle medverka till sådana kontakter och därutöver medverka till att utredningen skulle få slutföra sitt uppdrag genom att ge en helhetsbild av turismen och de målsättningar som man behöver och där också ta upp de problem som hör samman med den splittrade administrativa bilden av turismen inom olika departement. Jag kan inte på något sätt förstå att det skulle hindra det fortsatta arbetet. Snarare skulle det, menar jag, vara till fördel för det fortsatta utredningsarbetet, om man breddade utredningen, om man förstärkte underlaget för den på det sätt som vår motion ger uttryck för.
Fru talman! Att så här i utredningens elfte timme komma med detta måste, tycker jag, ändå vara fel. Eftersom utredningen räknar med att kunna lägga fram sitt slutbetänkande redan i år, måste det i alla fall vara så att man inte får fördröja den. Ett bifall till reservationen skulle innebära att utredningen försenades. Om man har den målsättningen att man vill ge turismen så goda förutsättningar som möjligt att arbeta, skulle en sådan försening medföra att uppnåendet av målet ytterligare sköts på framtiden. Det dröjer ju inte så länge innan vi åter får diskutera dessa frågor, och då kan vi göra det med utredningens förslag som underlag.

Fru talman! I detta civilutskottets betänkande nr 4 behandlas ett stort antal motioner, som alla rör riktlinjerna för fastighetsregisterreformen. Vad som i det sammanhanget särskilt har uppmärksammats är ju farhågorna för att de gamla ortnamnen skall försvinna. Jag måste från början säga att utskottet har beflitat sig om att göra en mycket ingående prövning av de motionsledes framförda invändningarna. I den motion, under vilken jag står som första namn tillsammans med företrädare för flera partier, har vi anhållit om en prövning av fastighetsregisterreformen ur kulturhistorisk synpunkt. Vi har anfört att denna omprövning och översyn skulle innebära att reformen gjordes mindre omfattande än enligt den nuvarande modellen. Vi anser att ett bibehållande av de nuvarande socknarna som registerområden på landsbygden skulle vara önskvärt, att ändring av stadsregisterområdena i överensstämmelse därmed skulle ske och att indelning i ”trakter” som i princip skulle omfatta äldre byar och enstaka hemman skulle genomföras. Härigenom skulle man principiellt kunna bevara alla ortnamn på dessa enheter som jordregisternamn. Motsvarande justeringar i denna indelning med anledning av sent tillkomna och små, oregelbundna enheter och i vissa fall av i utredningen nämnda orsaker, som inte kan hänföras till namnkollisioner eller arealförhållanden, skulle också kunna uppnås. Dessa justeringar skulle successivt underställas kulturhistoriskt sakkunniga, i första hand riksantikvarieämbetet, för granskning — ett förhållande som tidigare inte har uppmärksammats. Vi motionärer menar att genom denna omprövning skulle alla väsentliga kulturhistoriska värden i nuvarande beteckningssystem på landsbygden bevaras och registerbeteckningsreformens huvudmål — ett enhetligt beteckningssystem — ändå kunna uppnås. Utskottet har efter sin ingående prövning kommit fram till ett enhälligt betänkande, där det säger: ”Enligt vad utskottet erfarit har vid överläggningar mellan representanter för lantmäteristyrelsen och riksantikvarieämbetet ömsesidig förståelse uttryckts för en tillämpning av gällande riktlinjer och anvisningar på sätt som utskottet skisserat.” — Jag återkommer till denna skiss. — ”Anledning finns därför”, fortsätter utskottet, ”till antagande att motionärernas intresse i allt väsentligt skulle vara tillgodosett utan någon riksdagens vidare åtgärd.” Som motionärer är vi naturligtvis tacksamma om ett sådant samråd har kommit till stånd och det nu råder samförstånd mellan dessa två i det här sammanhanget mycket viktiga instanser. Men som vi har framhållit i motionen visar företagna punktundersökningar att många gamla ortnamn skulle komma att försvinna, om dessa utskottets förslag till modererade tillämpningsföreskrifter ej skulle komma att tillämpas. Sålunda skulle t.ex. inom Kungsbackablocket mer än 70 procent av de gamla namnen enligt förslaget utgå som jordregisternamn. Inom den hårdast drabbade socknen, Onsala, där de nuvarande namnen ofta betecknar små enheter, försvinner 92 procent av namnen. De utgående namnen representerar olika åldersoch bebyggelseskikt, men namn av medeltida typer är särskilt hårt drabbade. Inom Börje socken utgår enligt ett förslag 19 namn av nuvarande 25, enligt ett alternativt förslag samtliga namn, varvid sockennamnet görs till traktnamn. I detta fall drabbas nästan enbart namn av förhistorisk typ. I Jättendal försvinner 66 procent av de nuvarande namnen, varvid trots detta nackdelarna med den starka ägoblandningen kvarstår inom två av de elva nytillskapade ”trakterna”.

Beträffande sockennamnen och bevarandet av sockenbegreppet för framtiden framhålles i motionerna, att den bästa möjligheten att bevara socknen erbjuder utan tvivel den stabila funktionen som registerområde vid fastighetsregistrering. Det bör därför grundligt övervägas, om ej praktiska möjligheter härför kan skapas genom en ändring av 3 §& i registeruppläggningskungörelsen. I fråga om ortnamnens kulturella värde kan man med fog säga att ett bevarande av ett områdes ortnamnsskick innebär att ett av de väsentliga vittnesbörden om bygdens kolonisationshistoria hålls levande. En detaljerad genomgång skulle kunna visa, att ortnamnen inte bara är språkliga utan också historiska och allmänt kulturella minnesmärken av hög ålder och ofta av oersättligt värde. Trots att namnen således utgör en integrerad del av kulturlandskapet, saknar de i motsats till t.ex. fasta fornlämningar ett legalt skydd för sitt bevarande, varför möjligheter måste skapas att på annat sätt trygga deras fortsatta bestånd. För landets centrala, äldre bebyggelseområden kan det konstateras, att den gamla byplatsen med sina efter skiftet kvarliggande gårdar, byns vanligen därintill liggande fornlämningar, den omgivande bymarken, som var grunden till byns näringsliv, och bynamnet utgör en kulturhistorisk enhet av oskattbar betydelse för den nuvarande bygdens historiska identifikation. Att göra det möjligt för kommande generationer att även i framtiden påtagligt uppleva detta samband är en kulturhistorisk miljövårdsfråga av stor betydelse. Namnen på dessa byar är av samma ålder som bebyggelsen, vilket bl.a. framgår av namnskickets uniformitet. Jag beklagar att utskottet i sitt ställningstagande ej har ansett sig kunna föreslå bifall till motionskravet att låta ompröva fastighetsregisterreformen. Då det torde vara utsiktslöst att emot ett enigt utskott ställa ett yrkande om bifall till motionen, har jag efter moget övervägande i stället valt att understryka de positiva tankegångar som utskottet anför. Jag ber att få uttala att utskottet tagit allvarligt på här berörda problem. De föredragningar av experter från berörda myndigheter som skett inför utskottet visar detta. Det i utskottsbetänkandet anmälda förhållandet, att representanter för lantmäteristyrelsen och riksantikvarieämbetet har uttryckt ömsesidig förståelse för tillämpning av gällande riktlinjer och anvisningar på sådant sätt att motionärernas önskemål i allt väsentligt skall kunna tillgodoses, lovar gott för framtiden. Om således tyvärr icke socknarna, som motionärerna önskat, får vara registerområden även i framtiden, så skulle ett fullföljande av utskottets skrivning i praktiken kunna medföra en väsentligt större vakthållning omkring det gamla sockenbegreppet än den hittills bedrivna försöksverksamheten gett anledning tro. Detsamma gäller ortnamn. På s. 10 i utskottets betänkande anförs: ”Skiftande lokala förhållanden och bedömningar bör här, som också är avsett, få avgörande betydelse och bör i förening med bedömanden av namnets lokaliserande effekt utgöra grund att gå ifrån en uppsatt minimiareal för en ”trakt” då denna motiveras endast av karttekniska skäl. Det bör sålunda vara möjligt att låta socknar utgöra trakter med socknens namn eller i andra fall använda nu gällande traktnamn, eventuellt i sammansättning med sockennamnet. Även en så beskriven ordning är förenlig med redan gällande anvisningar.

Utskottet säger också: ”Möjlighet finns att inom riktlinjernas ram tillgodose motionärernas syften genom att i fastighetsregistret vid sidan av registerbeteckningen anteckna särskilt namn på fastighet. Traktnamn som utgår ur registernamnet bör sålunda kunna i samband med reformen antecknas för viss fastighet. Vidare kan på fastighetsägares begäran antecknas bebyggelsenamn med hävd. Enligt utskottets mening bör denna möjlighet beaktas i det fortsatta arbetet.” Jag ber, herr talman, att också få understryka detta uttalande, som jag uppfattar som positivt.

Jag tror nämligen att genom ett understrykande av dessa synpunkter har syftemålet med motionerna åtminstone delvis uppfyllts, och därför har jag, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Vi behandlar nu två betänkanden efter varandra, som det i princip nog hade varit riktigast att behandla i ett sammanhang, därför att de hör intimt samman. Jag har fört fram en fyrpartimotion, nr 284, som behandlas både i det nu förevarande betänkandet nr 4 och i betänkandet nr 5 som kommer upp senare. Det har sagts här att sedan riksdagen fattade sitt beslut 1968 har det inte skett några sådana förändringar som i och för sig ger anledning till att ta upp denna fråga igen och göra en förnyad bedömning. Mot den bakgrunden vill jag något beröra vad som ändå har skett sedan 1968, när det gäller både den ekonomiska och den kulturella sidan. Först och främst angavs det 1968 att kostnaderna för omläggningen skulle bli ungefär 7,5 miljoner kronor, medan driftkostnaderna beräknades till 1,25 miljoner per år exklusive personaloch investeringskostnader. Jag kan inte erinra mig att det då nämndes någon totalsiffra för dessa kostnader, men den bör ha legat vid ungefär 5 miljoner kronor om året, alltså mindre än för närvarande. Nu har det för nästa budgetår begärts ett tillskott på något över 10 miljoner kronor, och efter det budgetåret är vi alltså uppe i 34 miljoner, dvs. redan vid den tidpunkten betydligt mer än vad man räknat med att reformen skulle kosta. Enligt framlagda uppgifter kommer utvecklingskostnaderna fram till 1974/75 att uppgå till 92 miljoner kronor, och med de ytterligare kostnader som man kan förutse torde vi innan reformen är helt klar vara uppe i över 150 miljoner, dvs. 20 gånger mer än man förutsatte när beslutet om reformen fattades 1968. Driftkostnaderna beräknades då till ungefär 5 miljoner; de är nu beräknade till 25 miljoner, alltså fem gånger så mycket. Detta om den ekonomiska sidan av saken. Den kommer väl att belysas ytterligare i nästa betänkande som vi här skall behandla. Vad sedan gäller möjligheterna att behålla namnen på fastigheterna i fortsättningen betonade lagutskottet 1968 — och riksdagen följde utskottet — önskvärdheten av att beteckningsbytet i största möjliga utsträckning skulle begränsas till enbart numren på fastigheterna och att alla möjligheter skulle tillvaratas för att bevara de kulturvärden som ligger i de gamla gårdsoch sockennamnen. Det finns ju ofta en tusenårig tradition bakom dessa namn. Uppenbart är också att riksdagen den gången räknade med att det endast i mycket få fall skulle bli fråga om att namnen försvann; man talade bara om att det skulle bli en ändring av numren. Men i dag vet vi genom den preliminära översyn som skett att det rör sig om ett betydande bortfall av namn. Man räknar med i medeltal 60 procent, men i många län skulle 80—90 procent av de gamla namnen försvinna, och det betyder en rasering av oersättliga värden. När utvecklingen sålunda har blivit en helt annan än den riksdagen förutsatte, och när omläggningen har gett anledning till mycket stark oro i de bygder där man nu genom den utveckling som skett har fått klart för sig vad reformen kommer att innebära, så menar jag att det är alldeles uppenbart att riksdagen har anledning att ompröva denna reform. Därför tycker jag också att de yrkanden som är ställda i motionen 284 är i högsta grad relevanta i dag. De yrkandena är följande: 2. Befintliga gårdsoch bynamn bibehålls så långt det är möjligt inom ett dataregister. Vi yrkar alltså att man här inte skall gå alltför hastigt fram. Utskottet skriver på s. 9 följande — vilket jag förvånar mig över: ”Inte heller kan 1968 års riksdag anses ha grundat sitt beslut om riktlinjer för fastighetsregistreringen på felaktiga förutsättningar.” Förutsättningarna stämmer emellertid inte alls med verkligheten, sådan den har blivit nu, bara några få år efteråt. Utskottet fortsätter: ”De intressen som motionärerna önskar tillgodose är dock så väsentliga att en förutsättningslös sakprövning bör ske i detta sammanhang.” Det är ju alldeles utmärkt sagt av utskottet, och det borde också ha lett till ett bifall till den motion jag här talat för och även till bifall av andra motioner. Men utskottet skriver i det följande: ”En sådan utskottets prövning har lett fram till följande bedömanden.” Förlåt, herr talman, om jag säger att jag tycker det är litet pretentiöst av utskottet att tro att man på ett eller annat sammanträde skulle kunna göra en ordentlig sakprövning i denna fråga, som ju ändå är så utomordentligt komplicerad. Nog hade det varit rimligare att låta sakkunniga organ och personer få hand om denna omprövning, som utskottet i och för sig anser angelägen. Jag skall inte gå in på alla de förslag som tagits fram här. Jag beklagar att man inte har gått med på att registerområdena skulle kunna anknytas till socknar. Jag kan inte se att de skäl emot en sådan omvägning som anförs har bärkraft. Vidare har det anförts att man vid sidan av registerbeteckningarna skall kunna anteckna särskilt namn på fastighet och att bebyggelsenamn med hävd också skall kunna antecknas. Det är naturligtvis i och för sig värdefullt, men vi kan inte få något begrepp om vad det i praktiken kommer att innebära. Det hade varit oändligt mycket bättre att sätta sakkunnigt folk på att arbeta fram ett alternativ och redovisa — kostnadsmässigt och ur kulturhistorisk synvinkel — vad det skulle innebära i praktiken. Detta kan vi i riksdagen i dag inte ta ställning till med ledning av det i och för sig tacknämliga förslag som utskottet framlagt. Jag tycker därför, herr talman, att det finns starka skäl — både ekonomiska och kulturella — som talar för ett bifall till bl.a. den motion som jag har väckt, nr 284. Nu vet jag att herr Turesson kommer att yrka bifall till motionen i de delar som berörs av nästa utskottsutlåtande. Jag vill för min del yrka bifall till motionen i de delar som har anknytning till civilutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Det stora antal motionärer, representerande fyra partier, som förekommer i detta ärende, vittnar om den stora oro som många känner inför förverkligandet av den i princip beslutade fastighetsregistreringsreformen. Av civilutskottets betänkande framgår att man inom utskottet också uppmärksammat frågans stora allvar. Uppenbart är att den stora namndöd som nu hotar kommit som en kalldusch över utskottet. Det är ju också helt naturligt då man vid 1968 års riksdagsbeslut räknade med ett namnbortfall på ca 10 procent men nu vet att en direkt uppföljning av riksdagsbeslutet skulle innebära ett namnbortfall i 20 län på ca 60 procent och i fem län på mellan 75 och 100 procent. Dessa siffror har man kommit fram till efter tre års arbete inom lantmäteristyrelsen och hos överlantmätarna. Att siffrorna gjort utskottet betänksamt är tydligt. Härtill kommer att kulturminnesvårdande myndigheter nu framfört sina synpunkter. Onekligen är det högst anmärkningsvärt att de inte tidigare kommit till tals.

Jag skall emellertid liksom min bänkkamrat, herr Svanström, medge att det finns åtskilligt positivt i utskottets betänkande. I den situation, i vilken vi motionärer nu befinner oss, vill jag liksom han understryka allt det positiva som utskottet uttalar i detta betänkande. Jag hade naturligtvis helst sett ett beslut här i riksdagen innebärande bifall till de föreliggande motionerna, men jag skall avstå från att yrka bifall till dem.

Herr talman! I motionen 775 yrkas att socknarna på Gotland samt Visby stad skall utgöra registerområden i det nya fastighetsregistret för att därigenom hålla de gotländska gårdsnamnen vid hävd. Enligt upprättat förslag för Gotland skall socknarna utgöra trakter. Detta innebär att samtliga fastigheter, med ett fåtal undantag i fyra stycken socknar, måste byta beteckningar. Gårdsnamnet ersättes med ett nummer och sockennamnet blir traktnamn. En bred opinion på Gotland frågar sig, om det verkligen är nödvändigt eller lämpligt med så omfattande förändringar på fastighetsregistreringens område. Gotlands kommunfullmäktige har enhälligt uttalat sig för bibehållande av gårdsnamnen som ofta har tusenåriga anor, liksom för bibehållande av namnet Visby. Gårdarna på Gotland är sällan samlade i byar utan är för det mesta utspridda, ofta starkt lokaliserade och med egen identitet. Riksantikvarieämbetet anför i PM den 4 februari 1972 angående beteckningsreformen, att namn som inte får officiell sanktion inte i längden kan hävdas. Vissa undersökningar på Gotland ger belägg för det. Som ett skäl emot motionens förslag att för Gotlands del låta socknarna utgöra registerområden anför utskottet bl.a. att en sådan ordning, även om socknarna blir unika, i praktisk hantering skulle kräva att fastighet skulle identifieras med tre namnled förutom numret. I det nya systemet skall man kunna lokalisera en fastighet med kommunnamn och traktnamn. Utskottet synes här inte ha beaktat vad som anförts i motionen, nämligen att Gotland utgör endast en kommun och att man där, i motsats till vad som gäller för fastlandet, inte behöver ange kommunnamn. I praktiskt bruk räcker det alltså med två namnled för Gotland, nämligen sockennamn som registerområdesnamn och gårdsnamn som traktnamn. Inget registerområde på Gotland kolliderar med registerområdesnamn på fastlandet. Ungesmiss i Stenkyrka på Gotland är exakt lika entydigt som t.ex. Berga i Ekshärad i Värmland. Båda begreppen är lika korta, men skillnaden är att Stenkyrka är socken i Gotlands kommun och län medan Ekshärad är kommun i Värmlands län. Denna skillnad måste ha mycket liten praktisk betydelse. Men, säger utskottet, det är olämpligt att föreskriva olika registreringsprinciper för skilda delar av landet. Mot detta kan invändas att den enda skillnaden enligt motionen är att socken på Gotland så att säga lyfts upp på kommunens plats i dataregistret, vilket är möjligt, därför att Gotland är en kommun men samtidigt också län med samma namn. Jag är medveten om att starka drivkrafter bakom uppbyggandet av fastighetsdatabanken är bl.a. enhetlighet och rationalitet. En reform av denna art får dock inte bli i alltför hög grad inriktad på ändamålsenlighet för beslutsfattare i central position utan vi måste få ett resultat som kan godtas också av bygdens folk. Utskottet pekar på möjligheten att i fastighetsregistret vid sidan av registerbeteckningen anteckna särskilt namn på fastighet och säger: ”Vidare kan på fastighetsägares begäran antecknas bebyggelsenamn med hävd.” Om inte gårdsnamnen blir traktnamn på Gotland, måste den här antydda möjligheten utnyttjas i största tänkbara utsträckning. Det måste kraftigt understrykas att införande av gårdsnamn i fastighetsregistret skall ske på myndigheternas initiativ och bekostnad. Det särskilda gårdsnamnet måste lagras i dataregistret för bebyggda fastigheter som lämpligen skall förenas med namnet. Man bör tillse att namnet skrivs ut i viktiga handlingar, t.ex. i lagfartsoch inteckningshandlingar, på kartor, i beskrivningar i lantmäterihandlingar och liknande, på debetsedlar, i fastighetstaxeringsoch mantalslängder och i övriga betydelsefulla handlingar som berör fastigheter. Gårdsnamn måste vidare utsättas på ekonomiska kartan oberoende av om de är lokaliserande eller inte. Det måste ordnas ingång i dataregistret via gårdsnamn. Fastighetsregisterreformen har genom nu framkomna uppgifter, som har berörts av föregående talare, visat sig bli en betydligt mer komplicerad och kostnadskrävande affär än vad som förutsågs, när beslutet fattades av 1968 års riksdag. De föregående utredningarna syns även ha underskattat de negativa verkningar som reformen ger. Det beslutade beteckningssystemet med kommun som registerområde blir kanske mer rationellt än det gamla när det väl är genomfört. Omställningen blir dock svår, i synnerhet för Gotland, där nästan samtliga fastigheter skall byta beteckning.

Utskottets skrivning andas dock i väsentliga stycken förståelse för namntraditionens bevarande. Man säger sig ha anledning till antagandet att motionärernas intressen i allt väsentligt kan tillgodoses utan någon riksdagens åtgärd. Herr talman! Jag vill uttala förhoppningen att utskottet får rätt i detta uttalande, och jag skall inte framställa något yrkande.

Herr talman! Herr Svanström avstod från att yrka bifall till sin motion, medan herr Hedin yrkade bifall till sin. Jag håller herr Svanström räkning för detta och för hans positiva uttalanden om utskottets skrivning. Han har tytt utskottets ambitioner på ett riktigt sätt. Det är alldeles rätt att vi har nedlagt ett mycket energiskt arbete på att försöka göra det bästa möjliga av denna reform. Herr Hedin tog i huvudsak upp nästa betänkande till behandling, betänkande nr 5 om kostnader o.d. Jag skall inte bemöta hans påståenden i detta sammanhang; jag får anledning att återkomma till dem. Jag vill bara redan nu säga att han gjorde sig skyldig till en rad av direkt oriktiga påståenden, som jag ber att senare få ta upp till bemötande.

Vid behandlingen av detta ärende har utskottet haft att utgå från 1968 års riksdagsbeslut rörande riktlinjer för en reform av fastighetsregistret. Fastighetsregistret skall vara enhetligt för hela landet och ha ett enhetligt beteckningssystem. Fastighetsbeteckningen skall vara lokaliserande, dvs. i beteckningen skall ingå ett namn med anknytning till allmänt kända geografiska begrepp. Kommunen skall vara registerområde. Redovisningar av fastigheternas läge skall ske enligt en närmare angiven koordinatmetod. ADB-teknik skall användas för det nya registret, som skall föras centralt genom en enda anläggning. Reformen bör genomföras så snabbt som möjligt jämsides med ett fortsatt utredningsarbete. Kungl. Maj:t får närmare bestämma hur arbetet skall drivas och organiseras. — Detta var så att säga utgångspunkterna för utskottets handläggning av ärendet. Enligt den i enlighet med riktlinjerna utfärdade kungörelsen om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m. skall varje fastighet utgöra en registerenhet. Varje kommun utgör i regel ett registerområde med samma namn som kommunen. Till grund för registerenheternas beteckningar indelas registerområde i trakter. Trakt är en grupp av registerenheter. Trakt skall ha namn om högst 20 bokstäver, det s.k. traktnamnet. Fastigheter som hör till samma trakt indelas i block. Registerenhet får inte ha samma registerbeteckning som annan registerenhet inom samma registerområde. I de fall där registerområde omfattar del av kommun får registerenhet inte åsättas samma registerbeteckning som registerenhet inom annan del av kommunen. Motsvarande regel gäller för det fall att den kommunala indelningen kan antas komma att ändras. Indelning i trakter skall grundas på indelning i stadsdelar, socknar, byar eller därmed jämförliga områden. Traktindelningen skall bl.a. med avseende på traktnamn vara sådan att indelningen kan antas bli allmänt känd i orten. Vidare kan förtjäna framhållas att lantmäteristyrelsen skall svara för beteckningsreformen, bl.a. genom att utöva beslutsfunktionen enligt registeruppläggningskungörelsen. Centralnämnden för fastighetsdata skall utföra det datatekniska arbetet vid genomförandet av beteckningsreformen. I genomförandet skall vidare fastighetsregistermyndigheterna medverka. Lantmäteristyrelsen har vid skilda tillfällen utfärdat anvisningar för verksamheten, varav bl.a. framgår följande. Den egentliga beteckningsreformen har för jordregisterområdenas del inletts med att överlantmätarnas förslag till nya traktindelningar och traktnamn redovisats till lantmäteristyrelsen. Anvisningarna anger som huvudregel att nuvarande på byar, hemman m.m. grundade indelning skall bevaras. Bland de fall som bör föranleda undantag från huvudregeln anges, förutom namnkollisioner, bl.a. att trakt med en yta understigande 100 hektar inte bör förekomma, om inte särskilda skäl kan åberopas. Lantmäteristyrelsen har därefter börjat en närmare granskning av förslagen. Riksantikvarieimbetet kommer att få ta del av förslagen. Ortnamnsarkivet i Uppsala kommer att granska sådana namn och namnformer som inte tidigare granskats av arkivet. Efter denna granskning kommer förslagen att utställas för fastighetsägarna. Enligt anvisningarna bör fastighetsägarna dessförinnan genom de lokala tidningarna och andra organ ha fått information om arbetet och om hur förslagen kommer att behandlas i kungörelsen och beslutsprocessen. Kommunerna har i många fall medverkat genom underhandskontakter. I den mån detta inte skett skall kontakt tas med kommunerna före utställandet. Sedan förslagen utställts skall de föreläggas kommunernas fullmäktige eller samarbetsnämnd för yttrande. Länsstyrelsen har att yttra sig över erinringar mot förslaget. Lantmäteristyrelsen fattar därefter beslut om traktnamn och traktindelning i nytt fastighetsregister. Jag tror att vi alldeles särskilt skall lägga märke till att inga definitiva beslut hittills är fattade. Mot lantmäteristyrelsens beslut som avser registerbeteckning får talan inte föras.

Kravet på effektivitet får givetvis inte eftersättas, och reformen bör rimligen leda till snabbhet i handläggningen av olika fastighetsärenden, minskat personalbehov, ökade intäkter och bättre service gentemot allmänheten. Dessa positiva effekter kan väntas få stor betydelse även utanför registeroch inskrivningsmyndigheternas område. Denna uppfattning tycks också motionärerna dela då de framhåller: ”Fördelen med beteckningsreformen ligger i att landets fastighetsregister blir enhetligt och att automatisk databehandling av fastighetsdata blir möjlig. Denna vinning finns det all anledning att slå vakt om.” Motionärerna är tydligen helt ense om detta, eftersom det anförts i deras motioner. Att de sedan kanske inte är helt logiska i sin argumentering är en annan historia. Vad så gäller de kulturhistoriska intressena och deras påverkan vid ett genomförande av registerreformen har dessa intressen på ett energiskt och förnämligt sätt bevakats av riksantikvarieämbetet. Detta har också klart kommit till uttryck i de motioner utskottet haft att behandla. Utskottets betänkande grundar sig också på upplysningar och syn punkter på frågan genom föredragning av experter från justitieoch civildepartementen, lantmäteristyrelsen, centralnämnden för fastighetsdata, riksantikvarieämbetet, ortnamnsarkivet i Uppsala och rikets allmänna kartverk. Efter grundligt övervägande har utskottet stannat för att valet av kommun som registerområde bör gälla. Enligt utskottets uppfattning finns det inom riktlinjernas ram goda möjligheter att tillgodose motionärernas syften genom att i fastighetsregistret vid sidan av registerbeteckningarna anteckna särskilt namn på fastighet. Traktnamn som utgår ur registernamnet bör sålunda kunna antecknas för viss fastighet. Vidare kan på fastighetsägarens begäran antecknas bebyggelsenamn med hävd. Utskottet påpekar att denna möjlighet bör beaktas. Tillsammans med redan nu antecknade församlingsnamn bevaras på så sätt en levande namntradition, framhåller utskottet. Namntraditionens bevarande i aktiva sammanhang är enligt utskottets mening emellertid inte endast — och kanske inte ens huvudsakligen — beroende av fastighetsregistret. Den faktiska användningen av ett ortnamn beror i allt väsentligt på behovet av att därmed lokalisera en plats och på i vilka andra levande namnsammansättningar det kommit att ingå. Namnredovisningen på den ekonomiska kartan är i sin tur beroende av att namnet används i orten som lokaliserande. Skiftande lokala förhållanden och bedömningar bör enligt utskottets mening få avgörande betydelse och bör i förening med bedömanden av namnets lokaliserande effekt utgöra grund för att gå ifrån en uppsatt minimiareal för en trakt, då denna motiverats endast av karttekniska skäl. Det bör sålunda vara möjligt att låta socknar utgöra trakter med socknens namn eller i andra fall använda nu gällande traktnamn, eventuellt i sammansättning med sockennamnet. Även en så beskriven ordning är förenlig med redan gällande anvisningar. Utskottet förutsätter att, om det visar sig lämpligt för att möjliggöra sammansättningar, undantag även skall kunna medges från vad som föreskrivits i registeruppläggningskungörelsen om traktnamns längd. Man hade begränsat det till 20 bokstäver, men nu säger lantmäteristyrelsen att man i undantag kan gå med på ända upp till 40 bokstäver. Då blir det möjligt att kombinera ett sockennamn med t.ex. ett traktnamn för att klara bägge namnen om man anser det särskilt värdefullt. Som jag inledningsvis framhöll är det lantmäteristyrelsen som fattar slutgiltigt beslut om traktnamn och traktindelning i ett nytt fastighetsregister. I detta sammanhang förutsätter utskottet att innan detta beslut fattas överläggningar ägt rum mellan lantmäteristyrelsen och riksantikvarieämbetet i syfte att i största möjliga utsträckning och i gott samförstånd bevara kulturvärdena i befintliga registerbeteckningsnamn.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
Herr talman! Det sägs att vi i riksdagen upprepar vad som redan tidigare har sagts. Det är väl tyvärr så att den kritiken mot oss kan vara riktig. Nu skall jag inte falla i den gropen igen. Vad den ärade utskottsordföranden herr Grebäck sagt var nämligen i huvudsak vad jag hade tänkt framhålla. Därför vill jag understryka detta och enbart göra tillägget från min bänk att den uppgift som lämnades av några talare att det kommer att försvinna i genomsnitt 60 procent namn faktiskt är fel. Visserligen kommer namnen bort ur själva fastighetsdataregistret — om än inte i den utsträckning som nämndes — men namnen försvinner inte. Som angetts i utskottets betänkande finns det möjligheter att anteckna namnet i fastighetskorten. Således kan man till och med spetsa till det och säga att inga namn kommer att försvinna. Detta är, herr talman, vad jag fann anledning att tillägga.
Herr talman! Det är ogörligt att låta det sista påståendet stå oemotsagt. Vi har hela tiden rört oss med frågan huruvida namnen försvinner ur fastighetsregistret. På den punkten har ingenting inträffat som gör det troligt att våra tidigare lämnade uppgifter är oriktiga. Sedan är det uppenbart att namnen på andra sätt kan bevaras åt framtiden. Den här möjligheten att dubbelteckna har icke funnits tidigare, men jag hoppas att den kommer att finnas i fortsättningen, på grundval av det samråd som har skett och det enhälliga uttalande som nu har gjorts och som herr Grebäck har redogjort för. Det finns anledning tro att om inte denna behandling till följd av de här lämnade motionerna ägt rum hade det blivit så, som vi tidigare i motionerna har redovisat, att ett stort antal hävdvunna och angelägna namn hade försvunnit ur fastighetsregisterbeteckningarna och därmed också ganska snabbt ur allmänt bruk.

Herr talman! Det är väl helt klart att det för alla, som har besvärat sig med att sätta sig in i dessa frågor i allmänhet, och för fackmännen på området i synnerhet ter sig helt fascinerande med en databank som innehåller ett centralt fastighetsregister och ett centralt inskrivningsregister.

Där kommer att finnas, förutom fastighetens namn och registerbeteckning, arealer, rättigheter och andelar i samfälligheter, belastningar i form av servitut m.m., fiskerättsförhållanden, ägares namn, lagfartsdatum, inteckningsförhållanden och en hel del andra uppgifter. Det är som jag sade inledningsvis utomordentligt fascinerande att tänka sig ett sådant system genomfört och i funktion. Och det skulle utan tvivel komma att vara till mycket stor nytta. Men när ett förslag om en reform av denna art föreläggs riksdagen — och det skedde ju 1968 — måste riksdagen försöka göra en vägning av denna nytta mot kostnaderna för reformens genomförande och upprätthållande. Jag minns väl att 1968 års riksdag, åtminstone vi som hade mera direkt anknytning till dessa förhållanden, gjorde en sådan bedömning på de förutsättningar som Kungl. Maj:t i statsverkspropositionen gav riksdagen. Nu — fyra år senare — är det ingen överdrift att säga att de förutsättningarna var felaktiga. Därmed är inte sagt att vi skall stoppa detta projekt eller att vi inte skulle ha antagit det, om vi hade haft riktiga uppgifter. Det är bara ett enkelt konstaterande av att de förutsättningar Nr 37 som riksdagen hade att grunda sitt beslut på 1968 var felaktiga.

Det är det som är beklagligt, ty hela projektet kommer i dålig dager när det nu visar sig att verkligheten inte alls stämmer med de förutsättningar som angavs 1968.

Det nämndes också vad projektet skulle komma att kosta. Herr Hedin har i samband med behandlingen av det föregående ärendet lämnat en mängd sifferuppgifter framför allt rörande kostnaderna, och jag skall inte upprepa dem, även om jag genom att underlåta detta gör utskottets ärade ordförande besviken — han har ju aviserat att han på denna punkt skulle gå i svaromål med anledning av dessa uppgifter. Jag kan emellertid inte underlåta att nämna ett par uppgifter. Lika felaktig som förutsättningen i 1968 års statsverksproposition var, att det skulle komma att ta tre år att lägga upp det nya registret, har uppgiften att detta skulle kosta 7,5 miljoner kronor visat sig vara. Hur felaktig den uppgiften var framgår ju redan av det förhållande som civilutskottet i det betänkande vi nu behandlar självt har angivit, nämligen att riksdagen t.o.m. budgetåret 1971/72 har anvisat 23,5 miljoner kronor, men också av det faktum att man i innevarande års statsverksproposition begär ytterligare 10,36 miljoner kronor. Nu är det sant, att 1970 års riksdag på förslag från Kungl. Maj:t i det årets statsverksproposition beslöt att ADB-systemet skulle införas också på inskrivningsväsendets område. Detta innebär självfallet en väsentlig förändring. Det blev härigenom en åtskilligt mera komplicerad försöksverksamhet och ett betydligt större arbete med omläggningens genomförande. 1970 års riksdag fick icke några som helst siffror på vad det skulle kosta. Riksdagen svalde ändå förslaget, vilket jag inte har anledning att känna några obehag inför, eftersom jag det året inte var ledamot av riksdagen. Riksdagen förelades dock ett förslag om en väsentlig utökning av 1968 års program utan att Kungl. Maj:t med ett ord angav vad detta skulle komma att kosta. I årets proposition begär man nu ytterligare 10,36 miljoner kronor, och man är då uppe i 35 miljoner, vilket skall jämföras med de 7,5 miljoner som man uppgav för fyra år sedan. I propositionen finns heller ingen som helst uppgift om när omläggningen kan beräknas vara genomförd. Jag delar utskottets ordförandes förhoppning att det skall ske snabbt. Tyvärr kan jag inte tro att det kommer att ske så snabbt. Av en till regeringen överlämnad utvärderingspromemoria, som är daterad den 20 83 oktober i fjol och undertecknad av verkschefen tillsammans med en konsult, kan man dra slutsatsen att det kommer att dröja hela 1970-talet innan omläggningen är klar. Vi vet naturligtvis inte ens om det håller, men man kan ju hoppas. I samma promemoria finns det prognoser rörande kostnadsutvecklingen för åren framöver t.o.m. budgetåret 1975/76. De totala kostnaderna fram t.o.m. det året beräknas bli 92 miljoner kronor. Varje gång man ser sådana siffror och tar dem i sin mun har man anledning att erinra sig de 7,5 miljonerna från 1968, det belopp som vi hade att ta ställning till den gången då vi bedömde reformens värde. Och det är klart att det kommer att kosta mycket mera. Det är åtskilliga år från budgetåret 1975/76, till vilket de 92 miljonerna hänför sig, till dess reformen är färdig. Lika klart är att det därutöver tillkommer en massa kostnader. Vad den nya registerkartan går på har jag ingen aning om, och naturligtvis kommer en mängd statliga verk som använder den här mängden data att behöva göra omläggningar, som innebär införande av de nya registerbeteckningarna. Självfallet belastas också enskilda företag, t.ex. banker och försäkringsbolag. Jag är angelägen om att framhålla att trots allt detta vill jag inte säga att man inte bör genomföra reformen. Jag tycker bara att riksdagen på ett uppseendeväckande sätt har bringats att ta ställning till en stor, viktig och mycket dyrbar fråga på felaktiga förutsättningar. Det är detta jag vill kritisera, och den kritiken riktar sig självfallet mot regeringen. Det är uppseendeväckande att justitiedepartementet — trots att man har haft tillgång till utvärderingspromemorian av den 20 oktober 1971 — inte med ett ord i statsverkspropositionen talar om detta för årets riksdag. Skall riksdagen finna sig i en sådan nonchalant behandling?

När verkligheten uppvisar så stora avvikelser från de förutsättningar som förelåg 1968, då har riksdagen verkligen anledning att protestera och förebrå regeringen att den inte har handlat med tillbörlig respekt för riksdagen. Här har man fört riksdagen bakom ljuset.

Det är ett mycket rimligt, mycket måttfullt och mycket hovsamt yrkande. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att det icke innebär något yrkande om sänkning av det anslag som statsverkspropositionen föreslår för verksamheten nästa budgetår utan enbart denna översyn i avvaktan på att man kan få en mera vederhäftig grund att fatta beslut på här i riksdagen om den fortsatta verksamheten.

Herr talman! Först en fråga till herr Turesson. Varför deltog inte herr Turesson i utskottets behandling av detta ärende? Det borde herr Turesson som suppleant i utskottet haft alla möjligheter att göra. Jag tror att det hade varit värdefullt för utskottet, alldeles speciellt i detta fall, eftersom herr Turesson är något av en expert, han är ju lantmätare. — Vi är visserligen rikt utrustade med expertis på detta område i utskottet. Vi har en lantmätare till, som till och med är överlantmätare och som biträtt betänkandet. Hela uppläggningen av denna fråga — jag vänder mig nu i första hand till herr Hedin — bygger på ganska lösa antaganden; i varje fall gäller detta en hel del av de påståenden man gör om ekonomin. I motionen nämner herr Hedin en lantmätare Lars Klint, centralnämnden för fastighetsdata, som auktoritet. Denne har genom en artikel i Gotlands Allehanda framhållit en hel del olyckliga konsekvenser med en övergång till det nya fastighetsregistret. Samma artikel har också varit införd i Upsala Nya Tidning. De påståenden, som lantmätare Lars Klint gjort har bemötts av andra experter på detta område, och det skulle väl också, för att placera kyrkan mitt i byn, ha funnits anledning att läsa vad de har att säga. Jag vill i detta sammanhang erinra om att man 1968 sade att reformen skulle kosta 7,5 miljoner kronor, men så jämför man de siffror som det nu är fråga om med dem som presenterades 1968. Då glömmer man bort att riksdagen 1970 beslöt att genomföra även en inskrivningsregisterreform, och i 1971 års statsverksproposition förklarades att en reform av fastighetsoch inskrivningsregistren, byggd på ADB-teknik, kan samordnas. Denna samordning medförde att mera komplicerade system måste utprovas, och då ändrades givetvis kostnadsbilden. Att kostnadsbilden ändrades beror alltså helt enkelt på riksdagens ställningstagande 1970. Vi kan inte utgå ifrån att de siffror som angavs 1968 fortfarande skall vara gällande, när man utvidgar detta register, databanken, till att omfatta även hela inskrivningsområdet. Det skulle vara frestande att citera en hel del av de bemötanden som görs i Upsala Nya Tidning av dessa experter, men jag skall inte trötta kammaren med det.

Genom att man nu samordnar fastighetsregistrering och inskrivningsregistrering blir naturligtvis arbetet oändligt mycket mer komplicerat och det behövs så att säga andra system, som givetvis blir kostsammare. Härom säger Bo Lindén: ”Inskrivningsregistret kommer att, successivt som det kan tas i bruk, skapa möjligheter för ett rationellt utnyttjande av information inom skilda arbetsfält. Man kan bara peka på sådana områden som fastighetsvärdering, kreditväsen, byggnadsverksamhet, markexploatering, fastighetsbildning samt — på längre sikt — samhällsplanering på skilda nivåer. Under den försöksverksamhet som hittills bedrivits i Uppsala län har fastighetsdatabankens användningsmöjligheter bl.a. inom inskrivningsväsendet närmare studerats. Resultaten är mycket lovande. Det avancerade utnyttjandet av ADB-teknik i handläggning och beslutsprocess kommer utan tvekan att revolutionera det administrativa arbetet och åstadkomma betydande rationaliseringseffekter samt en effektivisering av förvaltningen.” Så säger alltså en person som har prövat systemet. Sedan ger han ett hårt omdöme om lantmätare Lars Klint, på vars argument herr Hedins motion bygger — och även i rätt stor utsträckning herr Turessons yrkanden, skulle jag tro. Han säger: ”Att en person, såsom skett i artikeln, uttalar sig i frågor som ligger klart utanför — och vida över — hans eget kompetensområde är i hög grad betänkligt. Resultatet är i detta fall rent beklämmande.” Jag vill inte utnämna mig till skiljedomare mellan dem; båda är ju lantmäteriutbildade, och det är givetvis svårt för en lekman att avgöra vad som är riktigt i detta fall. Men en person som under ansvar har prövat metoden, torde dock få tillmätas ett visst bevisvärde, föreställer jag mig åtminstone. I en annan artikel redogör man också för de kostnadsberäkningar som Klint har rört sig med, och man underkänner också vad han påstår i det sammanhanget. Jag delar givetvis herr Turessons uppfattning att det är all anledning att med stor uppmärksamhet följa den fortsatta utvecklingen på detta område. Verksamheten kommer att bli kostnadskrävande, och det gäller givetvis att försöka hålla kostnaderna under kontroll. Inom utskottet säger vi också: ”Kostnaderna för genomförandet av reformerna av fastighetsregistrering och inskrivningsväsende är uppenbarligen svåra att överblicka i detta skede av försöksverksamheten. Utskottet har dock förutsatt att en översiktlig, preliminär kalkyl läggs fram för riksdagen och utan att avvakta ett senare definitivt finansieringsförslag. Skäl finns inte att nu begränsa pågående arbete med hänsyn härtill.” Arbetet är i full gång. Herr Turesson har uttryckt önskemål om att det skall ske i snabb takt. Han tycker att det skall genomföras, och utskottet säger också ifrån att vi vill ha en preliminär kalkyl för att kunna följa utvecklingen på detta område. Jag tycker inte att vi i det här fallet skiljer oss så förfärligt mycket i slutbedömningen, herr Turesson och utskottet. Det pågår ju en försöksverksamhet i Uppsala län som successivt utvecklas, och man har alla möjligheter att följa den steg för steg framöver.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

Herr talman! Utskottets ordförande nästan förebrådde mig för att jag inte hade deltagit i civilutskottets behandling av det här ärendet, och han hade djärvheten att säga att jag självfallet hade haft tillfälle att göra det. Hur kan utskottets ärade ordförande veta det?

Herr Grebäck säger att påståendena om de ekonomiska förhållandena — som jag hade berättat om — är löst grundade. Jag kan inte hålla med om det.

Därifrån har jag hämtat mina uppgifter. Om herr Grebäck har drömt något om att jag har haft några andra informationskällor, så får det stå för herr Grebäcks räkning. De uppgifter jag har lämnat kan herr Grebäck själv läsa på de ställen som jag nu har angivit. Jag glömde alls inte bort att 1970 års riksdag fattade ett beslut om att inskrivningsväsendet skulle in i den här reformen; jag nämnde det nämligen i mitt första inlägg. Jag är medveten om att det innebär att andra och dyrbara system måste användas, men riksdagen fick ju inte veta det 1970. Kungl. Maj:t behagade inte tala om det för riksdagen, trots att det innebär tiotals miljoner kronors utgifter. Det är det jag finner otillfredsställande, det är därför jag har riktat den här kritiken mot justitiedepartementet och mot finansdepartementet för att man inte har hållit riksdagen underrättad om vad som sker.

Herr talman! Herr Dahlberg har med hänvisning till Nordiska rådets rekommendation i ärendet frågat inrikesministern när beslut om fri gränsöverfart vid svensk-finska gränsen i Tornedalen kan förväntas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Som Sveriges och Finlands regeringar meddelat Nordiska rådet inför dess senaste session i Helsingfors har representanter för regeringarna kommit överens om en liberalisering av gränsövergångsbestämmelserna. De nya reglerna, som kommer att träda i kraft den I maj 1972, innebär att i princip fri gränsövergång medges där det finns behov. Nordiska rådet har också med detta för sin del ansett frågan slutbehandlad.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

Men i och med första världskriget fick vi pass och restriktioner, och det var på ett fåtal ställen man hade möjlighet att komma över gränsen. Det gjordes försök på 1930-talet att liberalisera detta, men det föll i och med att vi ånyo fick krigsförhållanden. Men nu har Nordiska rådet tagit upp detta, att man borde ge gränsbefolkningen större möjligheter att göra besök på ömse sidor gränsen utan att gå de av tullverket fastställda passagerna, som många gånger kan innebära att det är åtskilliga mil till broar och gränsövergångar. Om man kunde få en lättnad i detta skulle det betyda mycket rent personligt för många människor — särskilt de äldre — som kanske inte har tillgång till bil; man skulle få mycket större möjligheter att besöka sina grannar och släktingar på båda sidor om gränsen. Vi hälsar därför med tillfredsställelse att man kan komma tillbaka till den gamla ordningen. Det vittnar om att förhållandena vid den finsk-svenska gränsen är sådana att de som bor och bygger där får dessa rättigheter. Jag hoppas också att den praktiska tillämpningen blir sådan — reglerna skall ju träda i kraft den 1 maj — att det inte uppstår några större svårigheter och att man inte behöver göra någon särskild anmälan. Alla vet ju att det är ett livligt utbyte på båda sidor om gränsen. Man har också möjligheter att tullfritt ta med sig varor för 275 kronor, och det kan sägas att det är plånboken som bestämmer om man skall komma över gränsen — det skall mycket till för att man skall köpa varor för den summan. Gränsborna går heller inte över gränsen enbart för att handla, utan det är släktförbindelser och mycket annat som gör att man har behov av att besöka varandra. Det vore lämpligt att höra Nordkalottkommittén, som kom till 1967, om hur reglerna i praktiken skall tillämpas. Där är ju regeringen företrädd genom inrikesdepartementet, och vidare finns där generaldirektör Olsson i arbetsmarknadsstyrelsen, som mycket väl känner de nordiska förhållandena. Jag hoppas som sagt att den praktiska tillämpningen blir sådan att syftet med de nya reglerna förverkligas, så att vi åter kan få låt mig säga sådana mera mänskliga förhållanden vid den finsk-svenska gränsen som det av gammal hävd varit. Än en gång: Tack för svaret!

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har bett mig redogöra för omfattningen av den nuvarande svenska incidentberedskapen. Han har vidare frågat om jag anser att den i dag ger ett tillfredsställande skydd dygnet om och om jag mot bakgrund av den flygoch marinaktivitet vi har i Östersjöområdet anser att förbättringar bör vidtas i denna beredskap. Av naturliga skäl kan jag inte här ge en i detalj uttömmande redogörelse för incidentberedskapen, men jag vill nämna de principer efter vilka den är uppbyggd. Till sjöss och i luften pågår ständig övervakning genom radarbevakning och optisk bevakning samt genom fartygsoch flygspaning m.m. För att kunna ingripa mot kränkningar av vårt territorium finns särskilt avdelade markstyrkor, fartyg och flygplan med viss beredskap. Därtill kommer personal i beredskap vid staber och förband. De tillgängliga resurserna skall så långt möjligt kunna användas längs våra gränser. Områden där främmande flygoch sjötrafik är särskilt livlig har prioriterats. Ett nära och kontinuerligt samarbete med civila myndigheter, främst tullen, polisen, sjöfartsverket och luftfartsverket, kompletterar systemet. Antalet inträffade incidenter har under senare år varit nära nog oförändrat med vissa, oftast normala och förklarliga variationer. Det kan också vara värt att nämna att de främmande militära enheter som vi ser vid våra gränser i regel respekterar våra tillträdesbestämmelser och endast sällan och förmodligen mestadels oavsiktligt kränker vårt territorium. I fråga om behovet av förbättringar i incidentberedskapen kan jag nämna, att denna ständigt förbättras såväl tekniskt som organisatoriskt. Vår incidentberedskap är med de ambitioner vi har enligt min mening tillfredsställande dygnet om framför allt i områden vi anser vara viktiga. Jag vill slutligen erinra om att det är möjligt att snabbt höja beredskapen om så skulle erfordras. En höjning bör emellertid vägas mot de ingrepp i fredsutbildningen som blir nödvändiga och som därmed även kan påverka långsiktsberedskapen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Utgångspunkten för interpellationen var en passus i överbefälhavarens årsberättelse med följande lydelse: ”Incidenter har under året fordrat i stort sett dagliga insatser av beredskapsfartyg, helikoptrar, flygspaning och beredskapsjakt.

Jag har på dessa punkter en annan uppfattning än statsrådet. Låt oss se litet närmare på sakerna. Först frågan om dygnet-runt-beredskapen! I praktiken har vi inte någon ordentlig sådan, och det vet försvarsministern mycket väl. Insatsberedda jaktflygplan kan i dag rimligen bara finnas under delar av dygnet, av kostnadsskäl huvudsakligen under dagtid. På marinsidan är läget ännu sämre. Där kan det ibland röra sig om något eller några fartyg som skall klara av hela patrulleringsverksamheten. När det gäller skyddet mot främmande ubåtar vet vi att det finns enorma luckor. Under ytan har alltså den som vill bedriva olovlig underrättelseverksamhet mot vårt land i dag mycket goda möjligheter därtill. Att insatsberedskapen ständigt skulle förbättras tekniskt och organisatoriskt framstår väl mot vad jag här sagt som överdrivet. Marinen har under senare år fått mindre och mindre anslag, vilket haft till följd att den flytande materielen är både färre vad beträffar antalet enheter och äldre till åren. De lätta patrullfartyg som det länge har talats om i sammanhanget har ständigt fördröjts i anskaffningshänseende och existe Nr 37 rar fortfarande inte i verkligheten. Vår materiel måste dessutom alltid Torsdagen den jämföras med vad standarden är i vår militära omvärld vid varje tidpunkt. 9 mars 1972 I min interpellation har jag också pekat på vilka stora marina stridskrafter som opererar i Östersjöområdet, huvudsakligen tillhörande öststaterna. Den snabba sovjetiska marina expansionen innebär dessutom att materielen där, till skillnad från vår egen, är av mycket modernt och föga nedslitet slag. Så till frågan huruvida det i någon större utsträckning sker kränkningar av svenskt sjöoch luftterritorium. Låt oss då först och främst konstatera, att vi på grund av den låga svenska incidentberedskapen inte känner till mer än en del av de kränkningar som sker, och det är ju inte heller säkert att främmande makter väljer att operera just där vi för tillfället har koncentrerat våra fåtaliga övervakningsresurser. Vi vet emellertid att när svenska militära övningar äger rum följs dessa med stort intresse och på nära håll av främmande länders styrkor. Betydande signalspaning sker längs våra kuster från ryska fartyg, som nödtorftigt kamouflerats som fiskefartyg. Nöjesseglare från vissa öststater i vår närhet visar också stort intresse för att segla just där det finns militära installationer och i anslutning till svenska övningar. Vi har t.o.m. haft exempel på hur ett ryskt örlogsfartyg kolliderat med en svensk fregatt på vårt eget territorialvatten. Vi kan inte heller utesluta att främmande ubåtar nattetid kan operera i den svenska ytterskärgården och där t.o.m. landsätta folk, som studerar svenska militära objekt. Jag är självfallet inte ute efter en hög svensk insatsberedskap mot eventuella kuppanfall som skulle komma som en blixt från klar himmel. Risken för detta är inte överdrivet stor. Men vi behöver en god incidentberedskap för att vår neutralitet skall vara trovärdig och för att förhindra att främmande makt i fredstid skaffar sig obehöriga informationer om vårt territorialvatten, om de militära och ur totalförsvarssynpunkt viktiga installationer som finns där. Herr talman! För att bringa en viss ytterligare klarhet i denna väsentliga fråga skulle jag vilja sluta med att fråga försvarsministern: Finns det eller finns det inte jaktskydd för omedelbar insats dygnet om? Har antalet nöjesseglare som påträffats i ur militär synpunkt känsliga områden och hemmahörande i öststaterna ökat eller inte? Finns det några tecken som tyder på att det från främmande ubåtar företagits landstigningar i ytterskärgården i närheten av militära objekt? Herr talman! Jag ber att ännu en gång få tacka för svaret på interpellationen.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö vet mycket väl att det inte är bristen på fartyg, bristen på flygplan eller bristen på folk som gör att vi i Sverige inte har dygnet-om-bevakning vid alla våra gränser. Vi har aldrig haft det, mer än möjligen under krigstid. Att vi aldrig har haft en sådan övervakning beror naturligtvis på att vi inte har ansett att det är nödvändigt och inte heller i dag anser att det är nödvändigt. Vi har ingen som helst militär övervakning av våra långa landgränser — ingen alls. Och 91 vi har aldrig haft det i fredstid.

Regering och militärledning är helt ense om omfattningen av denna incidentberedskap. Varje år behandlas den i försvarsrådet, senast för tre veckor sedan, med redogörelser för vad som händer, hur det ser ut vid våra gränser, vad vi får reda på genom vår övervakning, omfattningen av den och ändringar i den. Anledningen till att vi har en sådan ambition på detta område är bland annat ekonomisk — det skulle kosta ganska mycket pengar om vi skulle ha dygnet-om-bevakning vid alla våra sjöoch landgränser och i luften. Vi har inte ansett vårt läge vara sådant att det behövs.

På samma sätt föranleder våra egna överflygningar och överskridanden av andra nationers gränser oss att då och då be om ursäkt för att vi av misstag råkat åstadkomma en incident i ett annat land. Vi har ett beredskapssystem i Sverige som först och främst består av vår långsiktsberedskap med utbildning året om. Det är den militära verksamhet vi bedriver i fredstid. Dessutom har vi en mobiliseringsberedskap, som vi håller mycket hög, och vidare den insatsberedskap som består i övervakning av våra gränser, framför allt kuster och luftrum. Det är en stark prioritering i vårt system för långsiktsberedskapen och kanske framför allt för mobiliseringsberedskapen.

En ökning av incidentberedskapen skulle ju få konsekvenser för vår utbildning och påverka vår mera långsiktiga beredskap. Herr Björck ifrågasatte om det är riktigt att vi förbättrar vår incidentberedskap. Vad gäller övervakningen så förbättras den ständigt. Den kommer särskilt i år att förbättras genom att vi tar i anspråk ett helt nytt system för låghöjdsbevakning. Det får en mycket stor effekt på våra möjligheter att övervaka alla våra sjöområden, där vi anser att vi behöver en sådan övervakning. Vi håller på med en omorganisation av vår insatsberedskap. Vi höjer insatskapaciteten på ett område genom en omorganisation som försvarsrådet har blivit underrättat om. De incidenter som det här är fråga om, t.ex. kränkningar till sjöss, har vi inte bedömt vara av allvarlig natur. Vi har i något enstaka fall frågat oss om det kan ha gällt spaning mot våra försvarsanstalter. De incidenterna är till antalet något större i Östersjön än på Västkusten, dock obetydligt större. Går man till kränkningarna i luften finner man att de är fler än till sjöss. Det förekommer fler överflygningar än kränkningar av våra territorialvatten, men där inträffar det stora flertalet på Västkusten och inte i Östersjön. Det sammanhänger helt enkelt med den livliga flygverksamhet som förekommer mellan de två NATO-länderna Danmark och Norge i Nr37 samband med NATO-övningar, då man av misstag flyger in på svenskt Torsdagen den område och på det sättet kränker våra gränser. Man ber om ursäkt för 9 mars 1972 det. En annan sak som vi inte kan göra något åt är att det förekommer en mycket omfattande satellitverksamhet dygnet om över det svenska territoriet. Det kan vi inte göra något åt, det kan vi bara konstatera. Nu frågar herr Björck om vi har jaktskydd dygnet om. Nej, inte över hela landet. Vi prövar nu ett nytt system för jaktskydd, en ny organisation. Jag kan inte avslöja hur den kommer att se ut. Att det tidvis under året förekommer jaktskydd dygnet om kan jag tala om. Sedan drog herr Björck in i bilden nöjesseglare från östländerna, om jag fattade rätt. Vi har ännu fler besök av nöjesseglare från västländer. De är välkomna både från öst och väst, om de följer de av oss utfärdade bestämmelser som vi tillhandahåller både i Polen och på andra håll. Det finns ingen anledning att i varje nöjesseglare som besöker våra hamnar se någon som är ute för att spionera. Vi måste hälsa dem som våra gäster, eftersom vi tillåter att de kommer till oss. Jag tycker att det i herr Björcks anförande var en ensidig belastning på östsidan, vilket är orättvist med hänsyn till att de flesta incidenter vi har hör samman med västsidan.

Herr talman! Det var verkligen en lång rad intressanta upplysningar som försvarsministern gav. I vilket fall som helst så har därmed min interpellation haft en viss informationsfunktion, och det är jag mycket tacksam för. Jag tycker ändå inte att jag kan vara nöjd. Det har alltså konstaterats att vi icke har jaktskydd dygnet om. Försvarsministern säger att vi aldrig har haft det. Jag betvivlar inte det, men såvitt jag kan tolka försvarsministerns svar ägde en förbättring rum på detta område under 1960-talet. Nu har det alltså ånyo skett en försämring.

Jag tror inte att vi behöver ha någon särskilt lång debatt på den punkten, ty det är enkelt att konstatera fakta, om man ser på den tillgängliga materielen på vår sida. Sedan säger försvarsministern att det inte är fartyg och personal som det råder brist på. Nej, tacka för det. Vi vet väl alla att det är pengarna som fattas. På grund av den nedskärning som skedde 1968 och som uppenbarligen kommer att ske i långt större utsträckning i och med det försvarsbeslut som kommer att fattas i år är det självklart att de ekonomiska resurserna minskar. Att militärledningen och försvarsrådet skulle vara ense i den här frågan tvivlar jag inte heller på. Men vad är orsaken härtill? Helt enkelt den att man har tvingats till en väldigt hård prioritering. Om man inte hade gått med på denna prioritering, skulle det 93 ha inneburit inskränkningar på utbildningsverksamheten eller materielanskaffningen. När det gäller nöjesseglarna sade försvarsministern att de självfallet är välkomna, oavsett vilket land de kommer ifrån. Det har jag heller aldrig ifrågasatt — långt därifrån. Det var emellertid inte riktigt det mitt påpekande gällde.

Det var det mitt påpekande gällde, inte de vanliga nöjesseglare som njuter av våra vackra skärgårdsområden. Min fråga, herr talman, rörde sig om huruvida man kunde iaktta någon ökning av antalet nöjesseglare av denna typ. Jag ställde också en ytterligare fråga som jag inte fick något svar på — jag skall gärna upprepa den, ty den är mycket betydelsefull mot bakgrunden av vad jag tidigare sade när det gällde ubåtarna. Frågan är: Finns det några exempel på eller tecken som tyder på att det från främmande ubåtar har företagits landstigningar i ytterskärgården i närheten av militära objekt? Försvarsministern torde väl vara den som är mest lämplig att svara på denna fråga. Till slut, herr talman, vill jag säga, att det inte är min avsikt att svartmåla östsidan i detta sammanhang, men jag tycker att man inte behöver ha särskilt stora kunskaper på detta område för att konstatera att vissa östländer gjort kränkningar av svenskt territorium i mycket känsliga områden. Försvarsministern säger själv att de allra flesta kränkningarna av svenskt territorium förmodligen — enligt hans egna ord — är oavsiktliga, och det kan ju också tänkas att så är fallet för en hel del båtar från västsidan, men kanske inte från östsidan. Det är detta som det skulle vara av intresse att få klarhet i. Själva siffran på antalet kränkningar är ju inte så betydelsefull i detta sammanhang.

Herr talman! Jag vill först beröra den tredje frågan som herr Björck ställde och som jag inte hade uppfattat när den först ställdes, ty jag trodde knappast mina öron. Var det verkligen fråga om att vi här i Sverige möjligen skulle ha fått vara med om att man från utländsk ubåt i närheten av svenska militäranläggningar landsatt folk? Var verkligen frågan detta? Om så var fallet, vill jag säga att jag aldrig hört talas om att så skett och ingen annan heller. Det viktigaste i detta sammanhang — och det är väl på denna punkt som herr Björck missförstår det hela — är att det inte har skett någon försämring av den incidentberedskap som vi under 1960-talet har satt in. Under 1950-talet när det kalla krigets epok varade hade vi en mycket obetydlig incidentberedskap. Vi var fullt medvetna om riskerna, men vi tog dem därför att vi ansåg att vi borde utnyttja försvarspengarna i första hand till att förstärka vår långsiktsberedskap, skaffa oss vapen och bedriva utbildning för pengarna. Sedan hade vi en viss insatsberedskap under 1960-talet, och den har sedan dess icke försämrats och inte heller försämrats i fråga om insatsmöjligheterna och insatskapaciteten beträffande flygplan — det är en missuppfattning av herr Björck att en försämring har skett, en missuppfattning som redan framgår av formuleringen i interpellationen. Det förhåller sig inte så att det har skett någon försämring. Däremot övervägs det ofta, om vi skall göra någon förstärkning, men vi har kommit till att det bara är på vissa punkter som vi bör göra det och håller fast vid att vi bör prioritera andra former av beredskap än denna. Menar herr Björck att vår prioritering är fel och att vi bör lägga ner mer försvarspengar på en incidentberedskap och en insatsberedskap runtom i landet? Har herr Björck i detta fall en annan bedömning än regeringen och militärledningen? Det förhåller sig inte på det sättet, herr Björck, att pengar fattas. Incidentberedskapen är inte så kostsam att vi inte skulle kunna låt oss säga fördubbla den utan att det på något särskilt sätt i stort påverkar vår försvarsekonomi. Jag skall inte nämna kostnaderna, men jag vågar stå för vad jag i detta fall säger. Bedömningen är emellertid att en förstärkning av beredskapen i nuvarande internationella läge inte är nödvändig. Det är naturligtvis också på det sättet att våra övervakningsmöjligheter har starkt förbättrats under 1960-talet genom utbyggnaden av vårt radarsystem, som särskilt i år får en ytterligare kapacitetsökning på låghöjdsområdet. Denna förbättring är väsentlig för övervakningen av våra sjöområden. Att blanda in vår allmänna försvarspolitik i detta är enligt min mening ett misstag av herr Björck. När det sedan gäller nöjesseglarna vet jag inte vilka båtar som är störst. Jag håller på somrarna till på Västkusten, och där är mycket sällan båtar från öststaterna, men de finns. Jag tror dock inte att de kan konkurrera med de engelska lustjakterna och de västtyska lustjakterna. Det är för havssegling ibland nödvändigt att ha mycket stora båtar, och det finns ingen anledning att misstänka dem som uppsöker oss under somrarna på Väst-, sydeller ostkusten. Att övervakning sker där det är nödvändigt, är en annan sak. Följer man inte bestämmelserna, sker tillrättavisningar, men vi skulle råka tämligen illa ut, om vi i varje nöjesseglare såg en person som var ute inte för att se vår vackra skärgård, t.ex. Blekinge skärgård, utan för att spionera. Det finns, herr Björck, i dag mycket bättre metoder att spionera som vi inte har möjligheter att påverka — jag talade om satellitaktiviteten över vårt område.

Herr talman! Vi är väl alla medvetna om att det krävs stora fartyg för havssegling. Jag är naturligtvis glad över att levnadsstandarden i t.ex. Polen och Östtyskland har stigit så högt att ett stort antal människor där uppenbarligen har råd att hålla sig med stora båtar för nöjessegling, ehuru de tydligen inte kan konkurrera med dem som seglar omkring i närheten av herr statsrådets sommarställe. Men denna debatt har visat, herr talman, att det uppenbarligen måste finnas vissa ganska så betydande luckor i vår incidentberedskap. Jag har pekat på dem som finns under vattnet och jag har pekat på att det inte finns jaktskydd dygnet om — det må vara hänt att vi alltid har haft en mindre tillfredsställande beredskap på denna punkt. Jag har pekat på att det förekommer vissa nöjesseglare i känsliga områden, och jag är inte så naiv att jag tror att det här bara rör sig om tillfälligheter. Det var också intressant att få reda på att det inte fattas pengar för det ändamål det här gäller och att incidentberedskapen är billig. Är det på detta sätt, kan vi alltså hoppas att den, om så skulle behövas, mycket snabbt och temporärt kan förbättras och att detta kanske sker något oftare än som varit fallet tidigare. När det sedan, herr talman, gäller ubåtarna, trodde inte herr försvarsministern sina öron när han hörde vad jag sade. Jag sade naturligtvis inte att man landsatte folk från ubåtar hur som haver i ytterskärgården. Jag frågade, om det fanns några tecken som tydde på att detta hade skett för att man under nattetid skulle kunna t.ex. studera några militärobjekt. För några år sedan förekom en del pressuppgifter om att sådant skulle ha skett vid ett tillfälle i Stockholms ytterskärgård. Min enkla och oskyldiga fråga, herr försvarsminister, var alltså om det fanns några tecken som tydde på att så hade skett senare. Jag är glad över att ha fått höra att så inte var fallet. Jag tror naturligtvis herr försvarsministern på hans ord. Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga debatten. Jag vill bara ännu en gång återvända till det som var anledningen till att jag ställde denna interpellation. Herr försvarsministern har nämligen sökt visa att läget i vår omgivning är relativt lugnt och att vi har god beredskap. Detta skall ställas mot det som överbefälhavaren under ämbetsmannaansvar skriver i sin senaste årsberättelse, för budgetåret 1970/71, där han pekar på att incidenter under året fordrat i stort sett dagliga insatser. Även om de här incidenterna ibland är av mycket oskyldigt slag — och jag är övertygad, herr talman, om att det ofta förhåller sig på det sättet — visar det i alla fall att vi ingalunda lever i en helt lugn del av Europa. Den som någon gång har varit vid en radarstation och sett det enorma antal överflygningar som sker i närheten av våra gränser blir nog övertygad om att läget i Östersjöområdet inte är lugnt och idylliskt i alla avseenden.

Herr talman! Jag tackar civilministern för hans svar på min interpellation. Tyvärr måste jag konstatera att jag på de frågor som jag har framfört inte har fått de konkreta besked som jag hade hoppats på. Kommunindelningsreformen innebär ju en genomgripande förändring av grunderna för vår demokrati. Vid efterkrigstidens början hade vi omkring 2500 kommuner. Genom indelningsreformen på 1950-talet reducerades antalet till omkring 1000. Då den nya reformen har genomförts kommer vi inte att ha mer än omkring 270 kommuner kvar. De båda indelningsreformerna medför alltså tillsammans att antalet kommuner minskar till bortåt tiondelen. Det är en väldig omställning som nära berör de enskilda människorna. Det har stått strid kring den senaste kommunindelningsreformen. Den striden finns det ingen anledning att dra upp igen. Beslutet är ett faktum och det får accepteras. Vad som är livsviktigt är emellertid att genomförandet sker så smidigt som möjligt och att man noga beaktar de kommunaldemokratiska synpunkterna. Så långt som möjligt måste man gå de enskilda människornas önskningar till mötes. Bakom centerns avståndstagande från 1969 års beslut om att genomdriva kommunindelningsreformen med tvångslagstiftning låg farhågor för den kommunala demokratin. Den ursprungliga frivilliglinje som riksdagen med stor kraft slog fast 1962 gav bättre garantier för att förändringar inte skulle ske mot enskilda människors önskningar. Utvecklingen har besannat våra farhågor. På många håll i landet råder oro och tvekan inför lämpligheten av den blockindelning som har fastställts. Frågan är om regeringen är beredd att vara tillmötesgående och vidta de jämkningar i indelningen som undanröjer de farhågor som har kommit fram på olika håll. Denna fråga är det centrala i min interpellation, och jag har tagit fram ett konkret exempel från mitt eget hemlän för att belysa principfrågan. Då 1969 års tvångslagstiftning antogs underströk både regeringen och den socialdemokratiska utskottsmajoriteten att lagen innehöll vissa undantagsmöjligheter, som kunde lindra och mildra lagens verkningar i enskilda fall. Man framhöll till en början att vissa ändringar i blockindelningen skulle kunna ske. Det skulle visserligen inte kunna bli fråga om någon allmän omprövning av blockindelningen, men vissa ändringar skulle kunna genomföras. Vidare framhöll man att man i särskilda fall skulle kunna låta en indelningsändring helt utgå så att den inte skulle bli genomförd ens 1974. Dessa undantagsmöjligheter underströks särskilt av utskottsmajoriteten. Man framhöll att man ”vid sin bedömning av förslaget” fäste avseende vid att det innehöll vissa undantagsbestämmelser. Dessa innebar enligt utskottets mening ett ”lämpligt mått av uppmjukning av grundprincipen”, som man sade den gången. Mot bakgrund av den vikt man 1969 fäste vid dessa undantagsmöjligheter har man haft anledning att utgå från att de skulle tillämpas generöst. Eftersom regeringen också har medgivit de kommunaldemokratiska frågornas betydelse och tillsatt en särskild utredning för dessa, borde man också kunna förutsätta att regeringen särskilt skulle eftersträ tillmäts kommuninvånarnas och de kommunala representanternas mening i dessa frågor. Riksdagens beslut år 1962 om riktlinjer för en ny kommunindelning innebär bl.a. att för varje län skall finnas en plan för länets indelning i kommuner. Planerna fastställs av Kungl. Maj:t efter förslag av länsstyrelsen. Genom särskilda beslut fastställde Kungl. Maj:t åren 1963 och 1964 planer för länens indelning i kommuner. Vissa ändringar i dessa planer har sedermera gjorts. Sedan lagen trädde i kraft har ett antal framställningar om ändring av kommunblocken prövats av Kungl. Maj:t. Det kan därför förutsättas att den nu gällande blockindelningen i huvudsak kommer att ligga till grund för de återstående kommunsammanläggningar, som skall träda i kraft den 1 januari 1974. Givetvis kan ändringar i kommunblocksindelningen bli aktuella om ändrade förhållanden motiverar detta. I propositionen 103 år 1969, som låg till grund för riksdagens beslut år 1969, underströks dock att det självfallet inte kunde bli fråga om någon allmän omprövning av planerna med frångående av de år 1962 beslutade principerna för indelningen. Uttalandet lämnades utan erinran av riksdagen. Det är inte möjligt att ge något generellt svar på frågan om vilka skäl som kan motivera ändringar i gällande blockindelning. Mot bakgrund av nyssnämnda uttalande kan emellertid slås fast att det bara är så väsentligt ändrade förhållanden som med tillämpning av 1962 års riktlinjer skulle leda till en annan blockindelning än den beslutade som kan leda till omprövning av denna indelning. Som exempel på sådana ändrade förhållanden kan tänkas att befolkningsutvecklingen i något block avvikit från tidigare antaganden på ett så oförmånligt sätt att länsstyrelsen och berörda kommuner inte längre tror på kommunblockets förutsättningar att utvecklas till en bärkraftig kommun. En annan betydelsefull faktor kan vara en påtaglig förskjutning i de näringsgeografiska förhållandena. Det är naturligtvis önskvärt att beslut om kommunindelningen har en bred förankring hos kommuninvånarna och de kommunala förtroendemännen. Så är också fallet på de flesta håll. Det kan emellertid inte undvikas att kommunindelningen från någon enstaka kommuns synpunkt kan upplevas som mindre lämplig. Ändringar i den kommunala indelningen kan inte företas enbart utifrån önskemålen från en enstaka kommun. I sin bedömning måste regeringen också ta hänsyn till synpunkterna från övriga berörda kommuner och från länsmyndigheterna.

va att tillgodose de lokala opinionerna så långt som möjligt och verka för bredaste möjliga förankring för varje indelningsförändring. Utvecklingen har knappast givit belägg för att regeringen har varit beredd att ta sådana hänsyn i tillräcklig utsträckning. Civilministerns interpellationssvar i dag undanröjer tyvärr inte detta intryck. Civilministern börjar med ett generellt svar på frågan om vilka skäl som kan motivera ändringar i blockindelningen och slår fast att bara väsentligt ändrade förhållanden kan leda till avvikelser. Civilministern ger två exempel på vad som skulle kunna anses som sådana väsentligt ändrade förhållanden. Det ena är att befolkningsutvecklingen har avvikit från tidigare antaganden. Det andra är att en påtaglig förskjutning har skett i de näringsgeografiska förhållandena. Civilministern undviker helt att svara på min fråga, om en avsevärd förändring av kommunikationerna, t.ex. en järnvägsnedläggelse, kan utgöra skäl för ändring av blockindelningen. För de enskilda människorna medför detta en utomordentligt viktig ändring i levnadsbetingelserna. Jag har som exempel här pekat på Ore kommun. Från början rådde delade meningar inom kommunen, huruvida den borde läggas samman med Rättvik eller med Orsa. Kommunstyrelsen förordade Rättvik, men fullmäktigemajoriteten valde Orsa. Denna blockindelning blev också fastställd. Sedan statens järnvägar lagt ned persontrafiken på linjen Orsa—Bollnäs återupptogs frågan inom kommunen. Kommunikationerna med Orsa hade så väsentligt försämrats att man beslöt begära ett samgående med Rättvik, dit man nu har betydligt bättre förbindelser. Både Rättvik och Orsa är positiva till ett samgående med Ore. Länsstyrelsen har emellertid avstyrkt framställning från Ore kommun om ändrad blockindelning. Enligt både kommunens och min egen mening har i detta fall en mycket väsentlig ändring i förutsättningarna för blockindelningen inträtt. Jag upprepar därför min fråga till civilministern, hur han ser på ändrade kommunikationer som skäl för ändring av blockindelningen. I sista delen av interpellationssvaret kommer civilministern in på de kommunaldemokratiska aspekterna. Han medger att det är önskvärt att beslut om kommunindelningen har en bred förankring hos kommuninvånarna och de kommunala förtroendemännen. Han framhåller emellertid att det inte kan undvikas att indelningen ”från någon enstaka kommuns synpunkt kan upplevas som mindre lämplig” och stryker under: ”Ändringar i den kommunala indelningen kan inte företas enbart utifrån önskemålen från en enstaka kommun”, utan han anser att hänsyn måste tas även till synpunkterna från övriga berörda kommuner. Detta resonemang är efter ordalagen ganska godtagbart, men frågan är hur det tillämpas i de konkreta fallen. Det går helt förbi det exempel som jag har tagit fram. Här är det inte fråga om någon enstaka kommun, vars önskemål strider mot andra kommuners. Det gäller bara tre kommuner, och frågan är om den tredje skall läggas till den första eller till den andra kommunen, dvs. om Ore skall läggas till Orsa eller till Rättvik. Ingen hänsyn har av länsstyrelsen tagits till önskemålen från de 1 800 människorna i den kommun =— alltså Ore — det närmast gäller. Talar man om bred förankring och majoritetens vilja, får man konstatera att befolkningen i Ore och Rättvik innehar en klar majoritet för den indelningsförändring som Ore kommun begär. Länsstyrelsens yttrande går alltså inte emot en enstaka kommuns i ett större sammanhang, utan det går emot ett mycket klart folkflertals önskemål. Det finns också viktiga skäl för att opinionen svängt i och med de markanta förändringar i kommunikationerna som skett. De kommunaldemokratiska frågorna har diskuterats länge, och många vackra ord har uttalats av regeringen om värdet av en levande kommunal demokrati och ett vidgat medborgarinflytande. Då det kommer till konkreta beslut förefaller emellertid de vackra orden ibland att vara bortglömda. Det är därför angeläget för mig att upprepa den tredje frågan som jag ställde till civilministern i min interpellation: Vilken betydelse tillmäter man kommuninvånarnas och de kommunala representanternas mening i dessa frågor? Jag ber att än en gång få tacka för svaret på min interpellation.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan sade att sedan statens järnvägar lagt ned persontrafiken mellan Ore och Orsa har det och det inträffat. Jag anser det angeläget i korrekthetens intresse att påminna om att det enligt riksdagens beslut är Kungl. Maj:t och inte statens järnvägar som fattar beslut om nedläggning av järnvägstrafik.

Herr talman! Vi har nyss fått höra herr Turesson alldeles riktigt säga att regeringen har givit SJ tillåtelse att lägga ned denna järnväg. Just i dagarna har länsstyrelserna fått sina första direktiv för trafikförsörjningsplanerna från kommunikationsdepartementet. Får jag ställa den frågan till civilministern, om det förekommer något samarbete mellan departementen i dessa angelägenheter. När man nu har upptäckt att en kommun enbart på grund av regeringens åtgärd att lägga ned en järnväg vill ompröva sitt ställningstagande till frågan om vilket kommunblock den skall tillhöra, borde då inte departementen samråda? Vår länsstyrelse säger sig önska behålla järnvägen och vilja att den skall komma med i trafikförsörjningsplanen. Jag tycker att man kunde ompröva beslutet och låta persontrafiken på järnvägen återuppstå.

Herr talman! Jag skall kanske i likhet med herr Carlsson i Vikmanshyttan undvika att på nytt dra i gång den debatt som vi förde om kommunindelningsreformen 1969, men jag måste erinra om motivet för den tidsplanering som riksdagen då fastställde. I varje fall anser regeringen att vi kan driva en aktiv regionalpolitik i landet. Vi tycker att ett av de besvärligaste problem vi har att bemästra är den brist på balans i utvecklingen mellan olika delar av landet som vi har fått. Här skall vi sätta in våra krafter för att försöka vända utvecklingen till förmån för en bättre balans.

Regeringen fortsätter att arbeta för den aktiva regionalpolitiken.

Vi tycker nog att vi skall ha en samhällsorganisation som gör det möjligt för oss att uppnå de mål vi eftersträvar med regionalpolitiken. Det är för att ge politiken ett riktigt innehåll som vi skall organisera samhället och inte omvänt: först organisera samhället och sedan hoppas på att vi möjligen med hjälp av den organisation vi bestämmer oss för skall nå de mål vi eftersträvar. Nåväl, detta om detta. Här har nu herr Carlsson i Vikmanshyttan sagt att jag inte svarat honom konkret på de frågor han ställer i sin interpellation. Han har sagt att jag inte svarat på i vilken mån kommunikationerna kan anses spela en roll i den omprövning som kan vara aktuell efter den kommunblocksindelning som vi har fått. Jag har svarat i interpellationen att väsentliga förändringar i de näringspolitiska förhållandena kan vara motiv för en sådan omprövning. Utan tvivel hör kommunikationsfrågorna till de näringspolitiska förhållandena, men det finns också andra sådana näringsgeografiska förhållanden som vi talar om när vi diskuterar en lämplig kommunindelning. Jag kan naturligtvis inte stå här och ta ställning till enskilda fall, allra minst till ett ärende som vi så småningom skall diskutera i regeringen när vi hört de remissyttranden vi fått in från länsstyrelse och kommuner. Men när vi går att diskutera dessa frågor kan vi inte bara ta hänsyn till en enstaka kommuns inställning. Vi måste bedöma krav på en förändrad kommunindelning mot bakgrund av hur man i hela kommunområdet reagerar inför framställningen. Man kan ju, herr Carlsson i Vikmanshyttan — om jag nu inte knyter an till detta speciella fall, men ändå resonerar principiellt om likartade fall — tänka sig att om en mindre del i ett kommunblock vill bryta sig ur kommunblocket för att gå åt ett annat håll, kanske det kan innebära att det kommunblocket inte kan bli en egen kommun i fortsättningen. Då påverkar man förhållandena i hög grad för resten av kommunblocket, som kanske har det större antalet invånare. Då tycker jag att det inte är oväsentligt vad som händer i en sådan kommunindelningsfråga för ett kommunblock av den här karaktären. Jag tycker heller inte, när man diskuterar sådana här ting, att det är helt oväsentligt vilken inställning länsstyrelsen — den lekmannastyrelse som vi numera har — tar till dessa frågor. Länsstyrelsen har till uppgift att försöka arbeta för att vi skall få både en regional indelning och en regional utveckling som blir så gynnsam som möjligt för hela länet. Det är självfallet att man också måste ta in deras uppfattning och mening i bilden innan man går att fälla ett avgörande.

Självklart är hela uppläggningen av den regionala planeringen tänkt så att den trafikförsörjningsplan länsstyrelserna skall göra upp görs till stöd för den regionala utveckling länsstyrelsen tänkt sig för länets vidkommande. Det är ju den typen av samordning som vi skall få mellan å ena sidan trafikpolitik och å andra sidan regional utveckling och regional politik. Jag utgår ifrån att när länsstyrelsen i Kopparbergs län sätter sig ned och gör upp sin trafikförsörjningsplan, kommer denna plan att rimma väl både med den regionala utveckling man vill främja och med den kommunindelning man beslutar att uttala sig för till stöd för den regionala utvecklingen.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till civilministerns svar på herr Eric Carlssons interpellation. Jag skall inte gå in på alla de spörsmål som här ställts. Jag vill bara ställa en fråga till civilministern. Civilministern säger att kommunindelningen skall ha en bred förankring hos kommuninvånarna. Vidare säger han att hänsyn ej kan tas till enbart en kommuns önskemål. Skall man tolka detta så att folkmajoritetens önskemål i ett redan bildat kommunblock kommer att beaktas? Det bör väl vara kontentan av civilministerns resonemang.

Herr talman! Först vill jag rätta ett fel. Det är regeringen som lägger ner järnvägar på förslag av kungl. järnvägsstyrelsen, alltså statens järnvägar, vilket inte torde vara herr Turesson obekant. Jag sade förut till herr civilministern att jag skulle inte sätta i gång någon diskussion om vad som skedde 1969. Riksdagen har beslutat en lag. Det beslutet gick oss emot. Vi får acceptera det beslut som fattades och göra det bästa möjliga av det. Därom är vi överens. Men vad jag har sagt här, herr statsråd, är att när särskilda förhållanden uppstår så skall man tillämpa bestämmelserna generöst, så att man tillgodoser de önskemål och synpunkter som medborgarna har ute i berörda bygder. Det är från den utgångspunkten som jag har väckt min interpellation, och jag tror det finns anledning att beakta vad jag har sagt. Givetvis skall vi inte heller diskutera det enskilda fallet i och för sig. Herr statsrådet säger att en enstaka kommun kan inte få bromsa en utveckling på detta område genom att sätta sig emot en sammanläggning. Jag tror att bakgrunden till dessa tankegångar från utskottets och från riksdagens sida när man tog beslutet var följande. Man tänkte sig att det kunde gälla ett blivande kommunblock om tio kommuner — för att ta ett arbetsexempel. Nio kommuner sade att vi är överens om att vi skall läggas ihop den och den dagen, men den tionde kommunen, som kanske hade en nyckelställning i något avseende, sade nej. I ett sådant fall är resonemanget om att en enstaka kommun inte kan få bromsa utvecklingen på detta område riktig, men i det konkreta fall som jag har tagit fram är dock förhållandena annorlunda. Det är två kommuner som är praktiskt taget lika stora och som har sagt att de är beredda att ta emot den tredje kommunen. Den tredje kommunen, Ore kommun, är beredd att acceptera en kommunsammanläggning. Men, säger man, vi vill ha sammanläggningen på det sätt som gagnar oss och våra intressen och som ger oss de bästa utvecklingsmöjligheterna inte minst med hänsyn till kommunikationsfrågorna. Här talade statsrådet om att man skulle göra en trafikplanering. Vi skall vara realister, herr statsråd. Ingen av oss tror väl att, om persontrafiken har lagts ned på en järnväg, den kommer att tas upp igen. Det beror bl.a. på att man tyvärr får befara att befolkningsunderlaget kommer att sjunka i de här bygderna. Födelsetalen visar det. Man har också gjort förändringar på transportsidan i övrigt som ger mig anledning att säga detta. Jag skall inte utveckla den diskussionen. Det är en annan ledamot av regeringen som bör få diskutera de frågorna. Men vi bör ha dem med i bilden när vi bedömer de här problemen. I Ore kommun har man tagit hänsyn till kontakterna och kommunikationerna och möjligheterna för ungdomarna när det gäller att komma till högstadieskolan. Med hänsyn till det sjunkande elevantalet får vi överkapacitet på skolsidan antingen man går i Orsa, där eleverna i dag går på högstadiet, eller de fortsätter i Rättvik. Det finns gott och väl plats för Ore-eleverna på båda hållen. Då måste man ändå fråga sig: Vad är det som bäst gagnar den delen av den framtida kommunala verksamheten? Vad är det som gagnar de övriga aktiviteterna här uppe? Det är sådana frågor som gjort att kommunen har sagt att man vill med hänsyn till de olika faktorer som här föreligger föras till Rättvik. Ovansiljansregionen — om vi nu håller oss till det konkreta fallet igen — har ett ganska stort befolkningsunderlag som helhet betraktat. Det är klart att jag är medveten om att det blir problem för den kommun som inte får Ore, men jag frågar mig ändå, och det gör man i Ore kommun också: Är det Ore kommuns 1 800 innevånare som skall rädda den ena eller den andra kommunen här? Skall det vara avgörande för vilken framtid man får i Ovansiljan? Har inte Oreborna ute i sin glesbygd större möjlighet att bedöma sin situation och sin framtid från sin horisont och från sin, får vi kalla det ”gräsrotsnivå”, ett populärt uttryck i dag, när det talas om att man skall ta hänsyn till invånarna? Har vi inte anledning att ta hänsyn till hur de ser på sin egen framtid eller har man större möjligheter att bedöma detta från länsstyrelsens horisont och med Kungl. Maj:ts intentioner som underlag? Jag tror ändock herr statsråd att våra kommunala förtroendemän och medborgarna ute på det lokala planet bäst kan bedöma sin egen framtid. Herr statsråd! Om vi menar allvar med talet om kommunal demokrati och hänsyn till människorna, måste vi också leva upp till detta. Det är ändå, som jag sade, så att om vi lägger tillsammans befolkningstalen i de kommuner vilka är aktuella i denna sammanläggningsfråga med Ores invånarantal, får denna kommun ” majoritet” för sitt önskemål. Till slut bara några ord om hur man skall kunna utveckla de bygder det är fråga om. Vi är väl överens om, herr statsråd, att detta inte sker genom att man ansluter 1 800 människor i en kommun i den ena eller andra riktningen. Det skall ske genom en aktiv lokaliseringspolitik, genom en utökad regionalpolitik, varvid Moras och Orsas framtida möjligheter kan förstärkas genom förändring av skattekraftsområdet osv. Men det är också ytterst angeläget för att befrämja en lyckosam framtid för en bygd, att man tar all möjlig hänsyn till de människor som lever och verkar i den. Man måste leva upp till det tal om sådant hänsynstagande som vi så ofta får höra när det gäller den kommunala demokratin. demokratin.